Fru talman! ”- Oavsett vem, som framlägger folkpartiets skatteförslag, avse vi för vår del att stödja desamma, uttalar hr lok. fp-ledare Ludv. Hagwald å förekommen anledning. — Oavsett vad för skatteförslag, som framläggas av regeringen, avse vi för vår del att taga avstånd från desamma, uttalar hr lok. m-ledare Just. Brylén å förekommen anledning. —- Oavsett vem, som föreslår vad, avse vi för vår del någonting helt annat, uttalar hr lok. c-ledare J. Krökén å förekommen anledning.” De citerade herrarna är, som alla vet, borgerliga partiledare i Grönköping. Uttalandena gjordes långt innan skattediskussionerna på riksdagsnivå ännu hade kommit i gång på allvar. De finns tryckta i Grönköpings årsbok, Grönköping buggar vidare, som rekommenderas som julläsning. Detta noteras å förekommen anledning. Inom folkpartiet är vi glada att få stödja vårt skatteförslag, trots att vi inte själva har lagt fram det. En skattereform enligt de riktlinjer som nu föreslås har vi länge arbetat för. Skattereformen löser inte alla problem i svensk ekonomi inför 1990-talet, men den är en avgörande förutsättning för att de skall kunna bli lösta. Ett av de stora systemfelen i den svenska ekonomin i dag är just utformningen av skatterna. Alla dåliga betyg som skattesystemet har fått är tyvärr rättvisa. Skattesystemet avhåller människor från arbetsinsatser som skulle behövas. Det uppmuntrar till meningslösa överflyttningar av pengar mellan olika konton. Det stimulerar mer till lån än till sparande — och det i så grad att kapitalinkomstbeskattningen ger ett minus för stat och kommun. Det låser in kapitalet i företagen och försvårar därmed försörjningen av riskkapital i nya företag. Det är en glädje att kunna medverka till en skattereform som gör att det kommer att löna sig att arbeta och som ger oss en rättvisare kapitalbeskattning. Mottagandet av skattereformen har varit mycket positivt. Bakom reformens huvuddrag står såväl löntagarorgansiationerna som näringslivet. Och i affärsbankernas konjunkturrapporter kommenteras reformen i mycket positiva ordalag: ”Skattereformen får stor positiv inverkan på den svenska ekonomins funktionsätt”, skriver SE-banken. Och Handelsbanken anser att ”Den stora skattereformen är en av de mest positiva åtgärderna i den svenska ekonomiska politiken under det senaste decenniet.” Även om det finns nyansskillnader mellan partierna när det gäller förslagen om sänkning av inkomstskatterna, så är det finansieringen som, inte oväntat, har föranlett den mest omfattande debatten. Viljan att genomföra reformer som kostar pengar är mycket utbredd — viljan att betala kalaset är betydligt mer begränsad. Därför måste det sägas: De som är med på det politiskt enkla, att sänka inkomstskatten, men inte vågar vara med eller stå för det politiskt svåra, att betala reformen, är oansvariga. Moderaterna är i praktiken bara villiga att betala halva skattesänkningen för nästa år. Centern vill inte heller vara med och betala notan. Det vore, enligt vår övertygelse, ytterst olämpligt att inte finansiera skattereformen för 1990. I ett läge med en ansträngd arbetsmarknad vore det att beställa högre inflation och ett ännu större underskott i utrikesaffärerna. I våras delade uppenbarligen centern den uppfattningen. Då gjorde de upp med socialdemokraterna om en åtstramning. På centerns initiativ infördes bl.a. tvångssparandet. Vi motsatte oss det därför att vi ansåg det vara i stort sett verkningslöst som stabiliseringspolitiskt instrument och dessutom orättfärdigt. Nu vill centern i stället genomföra ofinansierade skattesänkningar, samtidigt som den del av tvångssparandet som möjligen kan ha haft någon åtstramande effekt tas bort. Det är inte alldeles lätt att hänga med i svängarna. Hur mycket moderaterna och centern är villiga att finansiera i nästa omgång vet vi ännu inte. Moderaterna har aviserat att de bl.a. kommer att föreslå en kraftig nedskärning av bidragen till kommunerna. Det går att göra det — men inte utan att det får konsekvenser för de verksamheter som kommunerna har ett stort ansvar för. De 6 miljarder som moderaterna har tänkt dra in 1991 motsvarar ungefär en krona i kommunalskatt. Alla moderata komunalmän i detta land som har försökt spara ihop till en krona i kommunalskattesänkning vet att det inte går utan att det får konsekvenser. Och inte ens de moderata kommunalmännen är i regel beredda att ta de konsekvenserna. Jag tror knappast att moderaterna i någon enda kommun — jag vet inte säkert — inför nästa år har föreslagit en så stor skattesänkning som en krona. I Lidingö kommun här utanför Stockholm som är kraftigt moderatdominerad höjer man t.o.m. skatten med hänvisning till socialdemokraternas s.k. Robin Hood-skatt. Det skulle naturligtvis inte vara enklare att vara kommunalpolitiker i Lidingö om moderaterna här i kammaren fick råda. Problemet med moderaterna är att de inte gärna vill låtsas om att de indragningar från kommunerna som föreslås kommer att få konsekvenser. Men om det inte blir kommunalskattehöjningar, blir det självfallet mindre pengar till sjukvården och skolan, till barnomsorgen och äldreomsorgen. Det är därför som vi i folkpartiet har motsatt oss moderaternas förslag. Inte heller centern vill gärna stå för konsekvenserna av finansieringen. Hålet i centerns finansieringsalternativ är på papperet mindre än i moderaternas, men i verkligheten är det mycket osäkert vad centern egentligen vill. Centern föreslår en bensinskattehöjning av, som det heter i motionen, miljöskäl. Nå, då måste rimligen miljöskälen tala än starkare för den större höjning som socialdemokraterna och folkpartiet föreslår. Ändå säger centern nej till den. Skälet till att göra det är att människor kan räkna hur en bensinskattehöjning slår. Det vill centern undvika. I stället föreslår centern en höjning av skatten på annan energi än bensin, som totalt sett överstiger majoritetens förslag med ca 6 miljarder kronor. De miljarderna skall enligt centern på något förunderligt sätt tas ut så att de svenska hushållen inte märker det. De skall betalas av kraftproducenter och utländska skattebetalare. Detta centerförslag är naturligvis bara en verklighetsflykt. Självklart kommer kostnaderna att övervältras på svenska skattebetalare också i deras alternativ. Men centern vill på samma sätt som moderaterna dölja konsekvenserna av sina förslag. Syftet med att hoppa över en del av finansieringen eller att låtsas som om ingen drabbas av den är att kunna påvisa trevligare fördelningseffekter än vad majoriteten har gjort. Moderaterna påstår t.ex.med stöd av LO:s fördelningsstudie att 1,5 miljoner inkomsttagare förlorar på skattereformen. När det passar använder de alltså en fördelningsstudie där inga dynamiska effekter av reformen alls beaktas — samtidigt som de, för att hyfsa sitt eget alternativ, räknar med att de dynamiska effekterna redan nästa år skall ge närmare 6 miljarder kronor. Att moderaternas politik skulle späda på inflationen kraftigt tar de ingen hänsyn till i sina egna kalkyler. Det är klart att den som kan trolla fram 6 miljarder kronor ur ingenstans kan gödsla med löften. Ett problem är att det låter sig göras på papperet, men inte i verkligheten. Fru talman! Det går att räkna på nästan hur många sätt som helst när man skall försöka räkna ut effekterna av skattereformen. Det är ändå intressant att flera olika fördelningsstudier av skattereformen, trots de stora förändringarna som den innebär, i ett kortsiktigt perspektiv ger en i det närmaste oförändrad fördelningsprofil mellan olika inkomstgrupper. Att det inom resp. inkomstgrupp blir vissa förändringar är närmast självklart, det är faktiskt t.o.m. syftet med reformen. Det helt avgörande för det fördelningspolitiska utfallet av reformen är ändå inte dessa kortsiktiga effekter, utan vilka effekter som reformen får på den ekonomiska utvecklingen. En bättre tillväxt ger inte automatiskt en större rättvisa, men den ger oss resurser att, om den politiska viljan finns, öka insatserna för det glömda Sverige, få bort operationsoch behandlingsköer i sjukvården, ge alla på långvården rätt till eget rum, bygga ut demensvården, förbättra standarden i skolan och mycket annat. En bättre tillväxt ökar också möjligheterna att höja lönerna för dem som i dag har låga inkomster, inte minst kvinnor i kvinnodominerade yrken — hemsamariter, undersköterskor och andra som nämnts tidigare i debatten. En bättre tillväxt ger också utrymme för att sänka skattetrycket. Det har sagts i debatten om skattereformen att folkpartiet och socialdemokraterna skulle ha kommit överens om att inte sänka skattetrycket under 90-talet. Det är rent nonsens. I själva verket innebär redan skattereformen i sig en viss sänkning av skattetrycket. Tack vare reformen kommer vi under 1990-talet att kunna gå vidare på den vägen. Fru talman! Den bild som regeringen ger av svensk ekonomi i sin skrivelse till riksdagen är dyster. Jag tänkte ägna resten av mitt anförande åt att något kommentera den. Den ekonomiska tillväxten är svag till följd av en dålig produktivitetsutveckling, bristen på arbetskraft består, kostnader och priser stiger snabbare i Sverige än i konkurrentländerna, våra företag förlorar i konkurrenskraft och tappar maknadsandelar, bytesbalansunderskottet växer oroande snabbt. Regeringen har försuttit möjligheten att utnyttja 1980-talet, den rekordlånga period av god internationell konjunktur som vi har haft under 1980 talet, till att rätta till de centrala balansproblemen i svensk ekonomi. Det beror inte på brist på insikt om vilka problemen är. Dessa — särskilt prisoch kostnadsutvecklingen — har räknats upp i snart sagt varje finansplan som Kjell-Olof Feldt har signerat sedan han blev finansminister. Det är inte brist på insikt utan oförmåga att hantera problemen som gör att det hänt förhållandevis litet. Det är bra att skattereformen kommer nu — men den borde naturligtvis ha kommit tidigare. En reformering av skattesystemet borde ha skett för flera år sedan. Den senaste skattereformen drevs igenom av mittenregeringen 1982. Sedan dess har ingenting hänt. I regeringens bedömning av ekonomin inför 1990, som i allt väsentligt bekräftas av konjunkturinstitutets decemberrapport, understryks nödvändigheten av den skattereform som vi nu diskuterar. Skattereformen räcker ändå inte för att i inledningen till 90-talet vrida utvecklingen i svensk ekonomi rätt. Låt mig bara nämna ett par saker som framstår som mycket viktiga komplement till skattereformen. Den budget som regeringen kommer att lägga fram om en knapp månad måste vara utomordentligt stram. I höstens regeringsförklaring sade statsministern att ”de förslag till utgiftsökande reformer som aviseras i det följande kommer att föreläggas riksdagen endast under förutsättning att de, utan skattehöjningar, kan finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik. Uppfylls inte detta villkor kommer reformerna att uppskjutas eller omprövas.” Jag utgår ifrån att statsministern menade vad han sade och nu är beredd att ta det politiska ansvaret för att uppskjuta och eventuellt ompröva reformer i syfte att kunna lägga fram en stram budget. Inte minst är det nödvändigt med åtgärder för att stoppa kostnadsexplosionen inom socialförsäkringssystemet. En stram budget är nödvändig för att inte lägga en orimlig börda på penningpolitiken och ytterligare driva upp räntor och inflationstakt. Det andra ämnet som jag mycket kort vill beröra är en fråga som gäller inte bara för nästa budgetår utan också för hela 1990-talet, nämligen frågan om förändringsarbetet inom den skattefinansierade sektorn. Det sker en del, men långt ifrån tillräckligt. Allt fler människor upplever i sina kontakter med den offentliga sektorn att de inte får valuta för skattepengarna.

Om vi på sikt skall kunna upprätthålla människors stöd för en solidarisk välfärdsstat, måste den fungera. Om medborgarna känner att de, trots att de lojalt betalar skatt, inte kan få hjälp när de behöver, riskerar vi att själva basen för välfärdsstaten raseras. För oss som vill slå vakt om Välfärdssverige är det alltså nödvändigt att problemen inom den skattefinansierade sektorn löses. Det måste bli bättre fart på förnyelsen av den sektorn. Men här fungerar regeringen som bromskloss i stället för som pådrivare. Framför allt är regeringen insnärjd i ett ideologiskt grundat motstånd mot valfrihet och enskilda alternativ inom den skattefinansierade sektorn. Det motståndet måste brytas om någonting radikalt skall hända. Vi har inte råd att avvisa dem som anser sig få bättre utlopp för sin fantasi och sitt engagemang i egna företag. De kan medverka till utveckling, förnyelse och ökad valfrihet. De kan utmana den offentliga verksamheten och på det sättet bidra till att också den blir bättre. Valfrihet och konkurrens bidrar till utveckling, även när det gäller sådant som vi är överens om skall betalas skattevägen. Bara den som vågar bryta med dogmer och traditioner kan vara med och se till att människor på 90-talet verkligen kan få valuta för skattepengarna. Fru talman! Utsikterna för svensk ekonomi är goda för 90-talet, om den ekonomiska politiken utformas på rätt sätt. Skattereformen är ett steg åt rätt håll. Det är ett avgörande steg. Men det är inte tillräckligt. Nu väntar vi på fler.

Fru talman! Vi i centerpartiet anser det vara mycket angeläget att Sverige får ett bättre skattesystem med lägre skatt på arbete och med en relativt sett ökad beskattning på energi och råvaror. En skattereform skall också syfta till ett lägre skattetryck. Det framtida skattesystemet skall vila på principen om skatt efter bärkraft. Den nu aktuella skattereformen får inte leda till att lågoch medelinkomsttagarna får bära bördan när det gäller finansieringen, medan höginkomsttagarna tar hand om huvuddelen av marginalskattesänkningarna. Så blir tyvärr fallet i och med den uppgörelse om finansieringen som har träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna och som Bengt Westerberg här har lovordat. Den finansiering som väljs blir dessutom inflationsdrivande. Det blir höjda boendekostnader och höjda resekostnader, vilket slår hårt mot alla som har låga och normala inkomster och extra hårt mot människor i glesbygd. Därför ställer vi inte upp på socialdemokraternas och folkpartiets modell för reformens finansiering. För 15 månader sedan gick svenska folket till val. Men ingen väljare visste att valet bl.a. gällde århundradets skattereform, som den här reformen kallas. Vad som rörde sig i Kjell-Olof Feldts huvud var förborgat för väljarna. Två månader efter valet tog Kjell-Olof Feldt och den socialdemokratiska partistyrelsen bladet från munnen: ”Fiffel och båg eller skatt efter bärkraft”. Det var rubriken — ett enkelt val, kan man tycka. Skattesystemet var perverst och ruttet. Kapitalskatter och indirekta skatter skulle upp och marginalskatterna skulle ned. Skattereformen skulle totalfinansieras. Så småningom kom såväl PM 50 som PM 100, liksom många andra PM under stort hysch-hysch. Men skvallret och läckorna stimulerades. De parlamentariskt förankrade skatteutredningarna fick jobba i expressfart. Tre av fyra betänkanden kom under försommaren. Ett kom under hösten. Så kom en tidigareläggning av en tredjedel av reformen. Partiöverläggningar hölls medan remissvaren droppade in. Skattesamråd med en bredare allmänhet och med vardagsexperterna försökte vi tränga in mitt i allt detta, också det under hets. Det är på sin plats att dra några slutsatser. Den som är förvånad över svenska folkets oro och dess ljumma mottagande av skattereformen så här långt — här delar jag alltså inte Bengt Westerbergs uppfattning, för han läser mest affärstidningar — har en lättsinnig inställning till detta med demokratisk förankring. Den som vill att skattepolitik skall vara teknik, svårgripbar för de flesta, skall naturligtvis pressa tidtabellen på det sätt som nu har skett. Den som vill ta del av allmänhetens reaktioner i efterhand, när konsekvenserna blir uppenbara, skall eftersträva en pressad tidtabell. Finansdepartementet och utredarna, i många fall samma personer, har naturligtvis gjort ett jättejobb. Men det är ju inte enbart de som skall ha inflytande. Århundradets skattereform borde ha varit värd en eftertanke före beslut, liksom en förankrande debatt bland folk i allmänhet. Det räcker inte att skatteexperter svarar för den demokratiska processen. Det klarar de nämligen inte! Där finns en huvudorsak till den vitt utbredda oron i dag för skattereformens konsekvenser för enskilda individer och hushåll på det personliga planet. Den oron borde inte förvåna någon! Århundradets skattereform skall enligt regeringen och folkpartiet totalfinansieras. Det handlar alltså om en skatteomläggning. Sänkta marginalskatter skall betalas, men inte alltid av dem som får de största sänkningarna. Då borde det vara självklart för alla att fördelningspolitiken blir central i debatten. För centern har skatt efter bärkraft varit en grundvärdering under decennier. I samband med den aktuella skattereformen har vi deklarerat att lågoch medelinkomsttagarna inte får bli de som betalar höginkomsttagarnas marginalskattesänkningar. Därför har vi krävt en återhållsam beskattning av nödvändig konsumtion. Konkret innebär det krav på oförändrad byggmoms. Vi motsätter oss alltså den föreslagna höjningen. Vidare skall det vara sänkt skatt på maten och ingen moms på kultur. De ojämlika kommunalskatterna måste utjämnas. En spännvidd mellan högoch lågskattekommun om närmare 7 kr. per beskattningsbar hundralapp är oacceptabel. För rättvisans skull måste olikheterna i skattekraft utjämnas. Det betyder skillnader som beror på olika inkomstnivåer hos skattebetalarna i olika kommuner, liksom olikheter i utgifter på grund av skillnader i åldersfördelning etc. Däremot skall skillnader i effektivitet och ambitioner i olika kommuner få slå igenom. I en situation där 80-90 26 av skattebetalarna kommer att ha enbart kommunalskatt blir nuvarande skillnader i proportionellt utgående kommunalskatt ännu mindre acceptabla. Dessutom måste de som kräver ”hälften kvar” dels tala om vad de menar med det, dels engagera sig för en kommunal skatteutjämning. Jag måste erkänna att jag hittills har saknat t.ex. Skattebetalarnas förening i det arbetet. Dessutom har jag i det sammanhanget saknat en del andra här i kammaren. Det har t.ex. varit stört omöjligt att få gehör för kravet på att kommunalskatterna skall ingå i inkomstskatteutredningen. Det borde ha varit en självklarhet. Det var centerns krav vid överläggningarna med regeringen inför direktivskrivningen till RINK, inkomstskatteutredningen. Nu har vi fått besked om att direktiv till skatteutjämningsutredningen är under utarbetande i finansdepartementet. Det är bra — bättre sent än aldrig! I vårt program inför valet 1988 krävde vi förbättrad kommunal skatteutjämning. Där finns nu alltså möjlighet till förverkligande. Dessutom krävde vi sänkt skatt på maten. Vi lyckades rädda livsmedelssubventionerna på mjölken ett år vid uppgörelsen i våras. Men nu var det klippt. Det måste alltså vara Bengt Westerbergs fel. Han var inte med om uppgörelsen i våras, och nu är han med. Dessutom har Kjell-Olof Feldt blivit mjölkhatare på äldre dar. Det lät nästan som en rekommendation till onyktert leverne, när finansministern uttalade sig i de frågorna häromsistens. Det är något svårt att hänga med i logiken hos firma Westerberg & Feldt. Om nu mjölken är ett så uselt livsmedel bör den väl förbjudas, eller hur? Och så kan Pripps med 42 9 statligt ägande få en bättre konkurrenssituation på köpet. Intresset för sänkt skatt på maten har inte heller varit överväldigande under skatteöverläggningarna. Som alla vet har svenska folket sagt, för inte så länge sedan, att det är den viktigaste enskilda skatteförändringen. Dessutom är hela Europa fullt av differentierad moms med just sänkt skattesats på maten eller ingen skatt alls. De som annars vill anpassa Sverige till EG i parti och minut är här helt ointresserade. Här skall vi tydligen leva upp till Carl Bildts skräckvision som isolerad randstat. Centern kommer att fortsätta kampen för sänkt skatt på maten. Genom att sänka världens högsta matskatt kan vi samtidigt sänka världens högsta skattetryck, Bildt, Westerberg och Feldt! Inför valet krävde vi höjt grundavdrag och sänkta marginalskatter, för att alla skulle få del av en skattesänkning. Debatten i valrörelsen handlade, som bekant — jag tror att inte minst Bengt Westerberg minns det — mycket om beskattningen av den dryga miljon inkomsttagare som på grund av deltidseller låg heltidsinkomst ligger under 100000 kr. i beskattningsbar årsinkomst. Vi ser det nu föreslagna höjda grundavdraget med dess fördelningspolitiska profil som en centerframgång. Det var ju inte länge sedan firma Westerberg & Feldt hade helt andra avsikter med grundavdraget. Vid någon tidpunkt skulle det tas bort och hållet, och i varje fall skulle det avsevärt reduceras. Så blev det nu inte. Genom centerns medverkan i skatteöverläggningarna mellan partierna skapades rättvis profil på skatteskalan och inflationsskydd. Genom lägre brytpunkt frigjordes resurser för högre grundavdrag för alla med låga och normala inkomster. Jag tackar särskilt för det stöd som LO gav den linjen. Centerns alternativ för 1991 har därför samma inkomstskatteskalor som socialdemokraternas och folkpartiets — det var ju vår grundmodell som vann gehör. Däremot föreslår vi särskild skattereduktion på 500 kr. för 1990. Genom centerns medverkan hålls också kultur och tidningar fria från moms. Genom centerns medverkan har löfte givits, som jag nämnde tidigare, om en parlamentarisk utredning om ökad kommunal skatteutjämning. Som ett alternativ för pensionärernas framtida villkor finns centerförslaget om höjd grundpension nu med i förberedelsearbetet för nästa skatteproposition. Att föra samman folkpension, pensionstillägg — med eller utan KBT inräknat — till en högre grundpension innebär att de äldres grundtrygghet stärks och möjliggör den lika behandling i skattehänseende som pensionärerna samfällt önskar. Det är naturligtvis oerhört viktigt att det i just den gruppen finns stora möjligheter att skapa dessa dynamiska effekter, med ökat deltagande i arbetslivet för dem som förmår detta. När socialdemokraterna och folkpartiet väljer att finansiera skattereformen bl.a. genom omfattande höjning och breddning av momsen på nödvändig konsumtion, är det självklart för centern att presentera ett annat finansieringsalternativ. Höjd byggmoms, energimoms, borttagna livsmedelssubventioner — om än i kombination med höjt barnbidrag — och fortsatt hög skatt på maten slår hårt mot de många med låga och normala inkomster. Indirekta skatter drabbar hushållen regressivt, dvs. de har den tunga delen nedtill. De som har minst drabbas relativt sett hårdast. Energimomsen är dessutom miljöoch energipolitiskt oacceptabel, eftersom den saknar styreffekt mellan olika energislag. Det blir särskilt orimligt när energimoms läggs på bensin utan att det finns drivmedelsalternativ. Det drabbar hårt de människor som inte heller har kollektivtrafik som alternativ. Hur det sedan kan vara motiverat att momsbelägga hotell och restauranger, när bytesbalansen mot omvärlden är på väg mot underskott på 3040 miljarder, är en gåta. Det här handlar om vår obalans i turismen mot omvärlden. I centerns alternativ har principen om rättvis fördelning bärkraft och bäring för hela skattereformen. Om bensinpriset skall chockhöjas, kräver vi förstärkt rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet. Avsikten var väl inte att folk skall hindras att ta sig till jobbet? Jag kan förstå om det inte är något svåröverkomligt problem om man bor på Norrmalm eller i Nacka, men det finns människor som har helt andra förhållanden och distanser mellan arbetsplats och bostad. Avsikten var väl inte heller, får man hoppas, att läkarnas marginalskatteeffekter på grund av deras inkomstnivå skall överföras till sjukvårdsbiträden och hemtjänstpersonal som måste använda egen bil i tjänsten? Hela Sverige måste få leva — också efter ”århundradets skattereform”. Vi föreslår låg skatt på byggande och boende och säger nej till energimoms som drabbar hushållen. Punktskatter på olja, kol och uran, miljöskatter och avgifter är vårt alternativ. De kan styra till god miljö. Så tar centern ansvar för miljön och för rättvis fördelning! Före valet: klara besked till väljarna. Efter valet: uppföljning i praktisk politik. Den tredje vägens ekonomiska politik har lett till ökade klyftor — mellan människor och mellan regioner. Den har inte förmått lösa de ekonomiska problem som landet har — än mindre de ekologiska. När det gäller ekonomin tänker jag i första hand på kostnadsutvecklingen, där skattereformen genom finansiering via höjd moms direkt hos hushållen skapar en prischock på mat, hyror och energi. Dagens 6,6 Yo i årsprisstegring blir 8 96 år 1990, varav 2,8 Jo beror på höjda indirekta skatter. 1991 blir det liknande nivåer. Till sist vill jag säga att skattereformens prishöjningskonsekvenser har bekräftats av marknadens bedömning. Tyvärr — skattereformen har redan från början misslyckats med ett av sina syften, dvs. att växla ned kostnadsutvecklingen i Sverige. Ränteuppgång och diskontohöjning talar här sitt tydliga språk. Låt mig göra bara ett kort påpekande till Bengt Westerbergs inlägg. Han sade: ”Det går att räkna på nästan hur många sätt som helst när det gäller skattereformens effekter.” Därefter gjorde Bengt Westerberg det, främst om andras alternativ.

Fru talman! Låt mig bara ta upp några av de saker som Olof Johansson berörde i sitt anförande. Först gjorde han det något befängda påståendet, om jag uppfattade honom rätt, att det skulle finnas ett samband mellan höstens räntehöjningar och den föreslagna skattereformen. Det finns naturligtvis inte något sådant samband, utan det är tvärtom så, att om vi inte hade fått denna skattereform hade det funnits risk för ännu större räntehöjningar. Nu har skattereformen gjort att man kan känna något hopp inför nästa år, som man annars inte hade kunnat känna. Nej, det verkliga skälet är naturligtvis att det råder en stor osäkerhet om hur budgeten kommer att se ut i januari. Den kommer att bli avgörande för penningpolitikens stramhet i fortsättningen. Olof Johansson säger att man inte borde lägga moms på hotell och restauranger därför att vi har ett ökande bytesbalansunderskott. Jag kan ha någon förståelse för den synpunkten. Men det är mycket konstigt när den kommer från en person som är beredd att lägga kraftigt ökade energiskatter på exportföretagen. Det har naturligtvis precis lika negativa effekter på bytesbalansen som någonsin en hotelloch restaurangmoms. Jag skulle vilja påstå att det har en mycket värre effekt än hotelloch restaurangmomsen. Men den avgörande frågan, tycker jag, är centerns finansiering. Centern säger att man redan har finansierat 3 miljarder. Det är man beredd att spä på efterfrågan med nästa år. 6 miljarder skall betalas av någon annan, någon som inte kommer att märka detta. Det kommer inte att slå på de svenska hushållen. Jag måste fråga Olof Johansson om ni inom centern på fullt allvar tror på detta, att det går att plocka ut 6 miljarder kronor i skattehöjningar som ingen kommer att märka, utom möjligen några utländska konsumenter. Jag kan inte föreställa mig att ni i era interna diskussioner faktiskt tror på detta. Det är snarare ett smart sätt att försöka låtsas som om ni hade pengar som inte vi andra har, vilka ni kan använda för skattesänkningar. Men om centern tror att det är så, blir effekten av att man sänker skatterna med över 20 miljarder och låter samma konsumenter bara finansiera 10 av dem, att vi får en mycket kraftig påspädning av den privata konsumtionsefterfrågan i Sverige. Så sent som i våras ville centern dämpa denna efterfrågan genom tvångssparande, skattehöjningar och andra åtgärder. Då frågar jag Olof Johansson: Vad har hänt som gör att ni, trots att ni så sent som i juni ville strama åt den privata efterfrågan, nu är beredda att genomföra en påspädning med 10 miljarder kronor från årsskiftet? Vilka förändringar i konjunkturbedömningen är det som gör att centern gör helt om? Jag har svårt att hänga med i svängarna, Olof Johansson.

Herr talman! Bengt Westerberg säger att det inte finns något samband mellan räntehöjningarna och skattereformen. Det var utomordentligt märkligt, eftersom den analys som kom i en skrivelse hit till riksdagen var den som utlöste den senaste ränteuppgången. Den byggde på just skattereformens effekter. När marknaden fick detta klart för sig kom räntehöjningarna. Dessutom agerade riksbankschefen. Men det kom senare. Detta var en alldeles tydlig förändring i klimatet, som har noterats i varje fall i de bankstyrelser som jag har kontakt med. När det gäller talet om att vi inte finansierar är det bara att läsa i finansutskottets betänkande nr 30, som kom tidigare i år, vad riksdagen har beslutat med anledning av vårt förslag till indragning av 3 miljarder. Det fanns alltså en riksdagsmajoritet för att de pengarna skulle användas för sänkning av inkomstskatten på det ena eller andra sättet. Det är bara att läsa på s. 75 i det betänkandet, som har rött omslag och som Bengt Westerberg känner väl till. Det Bengt Westerberg sade är alltså snack. Vi har finansierat. Om andra tänker om och vill ta in ännu mer pengar är det en annan sak. Bengt Westerberg var inte särskilt angelägen om att dra in köpkraft i våras. Så långt har han rätt. Men det är hans problem, inte vårt. Vi ville strama åt inför en skattereform, för att stabiliseringspolitiskt ge den en solid bas. Det var bl.a. detta som var avsikten med paketet i våras. Vi tog ansvar för detta, och vi står fast vid att det var en riktig politik. Men, och det är poängen, vi har inte undandragit oss finansiering för det som vi föreslår. Det är ett mycket enkelt sätt att argumentera som Bengt Westerberg använder sig av. Men man kan faktiskt konstatera en direkt felaktighet i det Bengt Westerberg säger, och det förvånar mig. Han säger att vi lägger på kraftigt ökade energiskatter. Vad det handlar om är att ni föreslår att företagens skatter skall sänkas. Det är innebörden av energimomsförslaget. De skall läggas på hushållen i stället. Vi placerar skatterna i produktionsledet, för att man skall kunna differentiera mellan olika slags energiråvaror efter deras miljökonsekvenser. Det är skillnaden.

Herr talman! Det är alldeles klart att det inte var omnämnandet av skattereformen i den ekonomiska skrivelsen som utlöste aktiviteterna, utan den redovisning av en rad andra problem i ekonomin, vilka jag också redovisade i mitt inledningsanförande genom citat ur skrivelsen. Skattereformen kommer, precis som Handelsbanken, S-E-Banken, PK banken, Sparbankernas Bank och konjunkturbedömare har sagt, att ha positiva effekter nästa år. Det skulle alltså bli mycket värre effekter för räntorna på penningmarknaden om vi inte fick skattereformen än det blir när vi nu får skattereformen. Olof Johansson säger att riksdagen i våras uttalade att dessa 3 miljarder kronor skulle användas för att sänka skatterna. Det är möjligt att man sade det i våras. Men oavsett vad centern och socialdemokraterna uttalade i olika utskottsuttalanden i våras, är det ett faktum att om man låter bli att finansiera 3 miljarder 1990 innebär det en påspädning av den privata efterfrågan med 3 miljarder. Till det kommer att de 6 miljarder kronorna i skattelättnader för hushållen skall betalas av utländska konsumenter och av kraftproducenter. Alltså innebär det inte någon indragning alls av hushållens efterfrågan. Då får vi en sammantagen påspädning på 10 miljader kronor nästa år. Detta är ett fullständigt brott mot den politik och den filosofi som Olof Johansson själv drev i våras. Det handlade i stället om att strama åt den privata efterfrågan. Det är alldeles uppenbart att en sådan enorm påspädning av den privata efterfrågan som 10 miljader nästa år kommer att innebära att vi får ett enormt inflationstryck i ekonomin nästa år, inte bara den engångsinflation som vi får genom finansieringen av skattereformen med majoritetens förslag, utan ett bestående underliggande inflationsoch kostnadsökningstryck. Jag kan inte riktigt förstå hur man kan försvara detta. Jag kan inte se vad som har hänt i konjunkturbedömningen mellan juni 1989 och december 1989 som motiverar denna totala omsvängning i centerpartiets politik. När jag jämför vad konjunkturinstitutet skriver och vad olika banker skriver om konjunkturutvecklingen ser jag att de snarare uppmanar oss politiker att föra en stram politik. Det är riktigt att vi inte ville strama åt ytterligare i våras, men vi ville heller inte spä på efterfrågan. Vi driver precis samma linje nu, varken påspädning eller åtstramning, utan en fullt ut finansierad skattereform. Det är centern som gjort tvärtom och som måste motivera varför man gör en totalt annorlunda bedömning i dag än man gjorde för sex månader sedan.

Herr talman! Jag känner igen Bengt Westerbergs resonemang från skatteöverläggningarna. Jag kan lätta litet på förlåten om hur det gick till. När vi väl hade diskuterat skatteskalan och kommit igenom de nålsögonen, erbjöd Bengt Westerberg sitt finansieringsalternativ carte blanche och lade på det 1:50 kr. i bensinskattehöjning. Jag kan respektera detta från samhällsekonomiska utgångspunkter. Bengt Westerberg har en tendens att bli mer finansminister än finansministern själv. Men man skall inte utifrån den positionen — sitt krav på sig själv och sitt parti att strama åt svensk ekonomi — anklaga andra, som har en annan modell, för att inte finansiera, för i så fall ägnar sig Bengt Westerberg åt årsfixering. Med vår konjunkturbedömning var det angelägnare att strama åt i våras än det är nu, eftersom vi med största sannolikhet befinner oss närmare en dämpning av konjunkturen i dag än vi gjorde då. Därför var det viktigt att snabbt ta in de här 3 miljarderna, och det var viktigt med sparande — som Bengt Westerberg far land och rike kring och häcklar. Och det må vara — vi anser att det har effekt på konjunkturen, det anser inte ni. Men det återstår minsann att bevisa att ni har rätt i den delen; det har inte bevisats hittills. Om det är någonting som visar sig i svensk ekonomi i dag, så är det att den privata konsumtionen sjunker. Och det är klart att det har ett direkt samband med hur mycket man sparar. Sparkvoten går upp, Bengt Westerberg. Jag trodde att det var det som vi ville. När det gäller fördelningspolitiken har vi olika utgångspunkter. Det är inte första gången jag noterar detta. Det kunde vi notera i valrörelsen när det gällde skatterna, och det har vi alltså kunnat notera nu, främst när det gäller energin och energimomsen. Energimomsen innebär ju att man flyttar en belastning, som skulle komma på mottagare/kunder utanför landets gränser, till prissättningen på svenska varor. Detta dämpar kanske något möjligheterna att ta ut högre priser. Det som händer i det här fallet är att ni lägger denna belastning direkt på hushållen, så att det slår direkt på konsumentprisindex. Hushållen har dessutom under lång tid lurats att satsa på direktel och annat elände, vilket gör att de har mycket små möjligheter, till skillnad från företagen, att ta sig ifrån den fällan.

Herr talman! Carl Bildt gjorde en exposé över 1970-, 1980 och 1990-talet. Men han glömde det mest väsentliga. Han talade om Östeuropa och om den politiska utvecklingen, men de viktigaste problemen som vi står inför och som har uppstått under 1970-talet och 1980-talet och som kommer att bli våra viktigaste problem under 1990-talet är de ekologiska frågorna. Carl Bildt snuddade vid den ekologiska katastrofen i Östeuropa som kom mer att vara ett ödesproblem för hela Europa. De ekologiska frågorna i vårt land kommer också att vara en ödesfråga, även om situationen här är annorlunda. Man skulle kunna uttrycka det så, att våra städer, hav och skogar kvävs och föröds. Vad har då detta med en skattedebatt och med finanspolitik att göra? Ibland tror jag när jag lyssnar på många av talarna att skattepolitiken och finanspolitiken existerar i något slags vakuum. Självklart är denna politik till för någonting. Den är till för oss människor. Varför skall vi ha en skattepolitik och en finanspolitik, jo, för att uppnå vissa syften. Jag menar att skattepolitiken och finanspolitiken har ett mycket viktigt syfte som ökar under 1990-talet. Det gäller de ekologiska frågorna och miljöfrågorna. Vad är det för skillnad mellan de olika partierna i denna fråga? Alla partier vill ju vara miljöpartier i dessa tider. Centern har t.o.m. en klisteretikett som det står miljöpartiet på. Men är det en riktig miljöpolitik, eller är den bara påklistrad som en klisterlapp? Tittar man på skattepolitiken och finanspolitiken ser man om den är påklistrad eller inte. De partier som har en påklistrad miljöpolitik har inte miljöfrågan med i skatteoch finanspolitiken. Detta gäller majoriteten av partierna. Det är det stora problemet. När centern i våras gjorde överenskommelsen om åtstramningspolitiken hade centern möjligheten — och vi föreslog det — att förespråka en åtstramning där man faktiskt stramade åt på de områden som är viktiga ur resurssynpunkt. I stället gjorde man den idiotiska överenskommelsen om tvångssparandet som inte har någon effekt och som man nu dessutom skall delvis avskaffa. Situationen i ekonomin i dag har centern, tillsammans med socialdemokraterna, ansvar för. Hade åtstramningen varit kraftig, som den borde ha varit i våras, hade vi haft ett annat ränteläge i dag. Den skatteöverenskommelse som vi nu diskuterar innehåller inte skatter så som de borde se ut. Skatterna borde vara ordentligt höjda på områden som är av central betydelse för resurshushållning. Varför skall t.ex. flyget undantas?. Varför i hela friden skall elskatten sänkas med 2 96? Tala om det för mig! Priset på en vara har naturligtvis en väldig betydelse för hur man konsumerar denna vara. Varför har oljekonsumtionen gått ned i detta land efter 1973? Naturligtvis beroende på att priset började stiga så kraftigt 1973. Hade vi sänkt priset på oljan i stället hade konsumtionen ökat. Prispolitiken är ett mycket viktigt instrument. Företag reagerar på ekonomiska signaler. Men om man skriver i en propositionstext, att trots de skattenedsättningar som nu finns, måste ansträngningar intensifieras för att uppnå en ökad effektivitet i användningen av elenergi, så räcker det inte. Man måste faktiskt göra någonting också, annars händer ingenting. Varför är inte biobränslena undantagna från momsen? Så här är det på punkt efter punkt. En skattereform måste utformas så att den hjälper oss till en bättre miljö. Miljöpartiet har föreslagit skärpningar på olika områden som skulle verka åt det hållet. Vi inbillar oss inte att detta är det enda instrumentet, men tillsammans med andra instrument skulle det kunna leda oss till en bättre situation under 1990-talet. Det räcker inte att bara höja skatter. Det handlar också om hur man använder de pengar som man tar in. Vi menar att dessa pengar delvis måste användas så att man stimulerar uppbyggnad av en teknik som är viktig ur ekologisk synpunkt. En del av pengarna från miljöavgifterna bör gå tillbaka till industrin, så att vi kan få en ny och positiv satsning på miljövänlig teknik. Vi måste satsa på en spårbunden kollektivtrafik i storstäderna. Om vi nu förändrar bilavdragen, som vi vill och som socialdemokraterna ville från början, så att det inte beror på kommunikationssättet, utan att alla får samma reseavdrag, då måste vi kunna erbjuda andra färdsätt för så många som möjligt. Om vi dessutom höjer priset på bensinen eller, som jag skulle vilja säga, justerar priset på bensin — bensinen har sjunkit i reala termer under 1980 talet — då måste vi kunna erbjuda alternativ för människorna. I denna fråga tycker jag centern hymlar som inte är beredd att höja bensinpriset men ändå säger sig villig att stå för miljöfrågan. Ett högt bensinpris är ett viktigt ekonomiskt incitament för att minska nedsmutsningen. De höga räntor som vi har fått på sista tiden innebär ett misstroende mot den ekonomiska politiken. Det innebär att regeringen inte har skött denna fråga som den borde ha gjort. Tvångssparandet var verkningslöst. Regeringens finanspolitik har inte varit tillräckligt effektiv. På grund av den skisserade skattereformen kommer man att spä på efterfrågan ytterligare. Detta kommer att driva på inflationen och räntan. Vad ställer en hög ränta till med? Jo, den innebär det största hotet mot låginkomsttagarna. Den för kontinuerligt pengar från låginkomsttagare till höginkomsttagare. Den slår undan benen på en effektiv satsning inom industrin när det gäller besparingar och energieffektiva investeringar. Naturligtvis kommer färre investeringar inom den energieffektiva sektorn att löna sig, om vi har en hög ränta. Jag menar att ett viktigt mål borde vara en lägre ränta och därmed en lägre inflation. Vårt förslag totalfinansierar skattereformen. Man bör inte göra som folkpartiet och socialdemokraterna, eller ännu värre centern och moderaterna som säger: Vi sänker skatterna och skickar ut dessa pengar på marknaden. Vi öser på ytterligare. Bo Lundgren sade i sitt anförande här att moderaterna hade lagt fram riktlinjer för skattepolitiken i början av 1980-talet. Jag talade med Bo Lundgren och han berättade att moderaterna 1984 hade en kongress i denna sal, eller om de kallar det stämma, där man beslöt vilka riktlinjer för inkomstskatterna moderaterna skulle ha. Det intressanta, som Bo Lundgren sade, var att det man beslöt på moderaternas kongress var det som finns framme i förslaget i dag. Vilken fantastisk framgång för ett parti! Moderaternas inkomstskattepolitik genomförs i dag av socialdemokraterna och folkpartiet. Jag begriper att Carl Bildt och Bo Lundgren är frustrerade. De har blivit av med sin politik och sina väsentliga argument. De har fått sin politik genomförd av andra partier. Ibland får jag frågan: Vad gör miljöpartiet? Varför får inte ni er politik genomförd? Jag skulle bli jättelycklig om jag råkade ut för det som moderaterna har råkat ut för, dvs. att någon annan tar över vår politik och genomför den. Vad som händer är att socialdemokraterna och folkpartiet genomför moderat politik. Det är situationen inför 1990-talet. Nu sitter Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt i knät på Bengt Westerberg, och Bengt Westerberg sitter i knät på Carl Bildt. Socialdemokraterna kan nu inte påstå att de är ett parti för låginkomsttagarna. Det är inte trovärdigt. Det här är en reform av yuppies för yuppies. Knappt hade bläcket hunnit torka under skatteöverenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet förrän det kom nya och oroande signaler från kommunerna. Kommunalskatten kommer att höjas med i genomsnitt över 30 öre som påbröd på detta. Vem drabbar det? Låginkomsttagarna, förstås. Dessutom är, som jag sade förut, räntorna i full rusning uppåt, och högre kommer de att bli. De beräkningar som jag har sett för 1990 och 1991 innebär räntenivåer som vi inte har haft på mången god dag här i landet. Paketet blev mörkblått med på sin höjd rosa snören. Finansministern sitter i en avundsvärd situation. Han behöver inte ens försvara detta. Det gör Carl Bildt och Bengt Westerberg åt honom, för det var deras politik. Även om de försöker få det att se ut som om de faktiskt har åsiktsskillnader så försvarar de politiken. Jag skulle vilja säga att socialdemokraterna står inför ett ödesproblem inför 1990-talet. Skall de vara trovärdiga som ett parti för låginkomsttagare, som ett parti för miljöfrågorna? Skall ni fortsätta att gå i riktning mot moderater och folkpartister? Är det det som skall vara samarbetsidén, som skall vara det som skall gälla inför 90-talet? Eller skall ni ändra er och gå åt det gröna hållet och införa en grön politik med de inslag det medför, nämligen en bättre politik för låginkomsttagarna och en bättre politik i miljöfrågorna? Ja, visst har den svenska politiken förändrats. Inte sant? Vart tog blockpolitiken vägen? Den har blåst all världens väg. Frågan gäller i stället om vi inför 90-talet kommer att få en politik där socialdemokratin kommer att regera tillsammans med folkpartister och moderater. Eller kommer det att bli en politik där de gröna frågorna kommer att bli viktiga? Det är ödesfrågan.

Herr talman! Jag skall bara kommentera en liten del av det som Claes Roxbergh sade när han förde hela denna reform tillbaka till ett beslut som fattades på en moderat partistämma hösten 1985. Det stämmer så till vida att vi redan i mitten av 1980-talet sade att man skulle sikta mot att ta bort statsskatten för det stora flertalet inkomsttagare. Det stämmer också så till vida att vi är det parti som mest envist har arbetat för en riktigt rejäl marginalskattesänkning. I den frågan har vi också tagit mycket stryk från socialdemokratiskt håll i åtskilliga valrörelser. Minst lika viktigt för oss har emellertid hela tiden varit att vi måste sänka det totala skattetrycket. Det är viktigare att sänka det totala skattetrycket ju mer man sänker marginalskatterna. Skall man nämligen sänka marginalskatterna mycket och samtidigt bibehålla skattetrycket, så pressas ju en förfärlig massa andra skattehöjningar fram, och dessa skattehöjningar har negativa effekter på samhällsekonomin och leder till att många individer, familjer och företag kommer i kläm på ett sätt som är onödigt och som inte är bra. Det är möjligt, som jag sade i mitt tidigare anförande, att Claes Roxbergh och miljöpartiet tycker att det är bra att klämma till riktigt ordentligt och höja bensinskatten med 1:50 kr. Jag har respekt för att Claes Roxbergh klart redovisar att detta är vad miljöpartiet tycker. Men så tycker inte vi moderater. Det är väldigt många andra som inte heller tycker att detta är bra. Skattetrycket måste sänkas. Intill dess vi får den inriktningen på skattepolitiken handlar det om skatteomläggningar. De kan vara mer eller mindre dåliga, mer eller mindre bra — men skattetryckssänkningen är det viktiga, och det är den frågan som vi skall fortsätta att driva.
Herr talman! Jag vill anföra två synpunkter på Claes Roxberghs anförande. Den första gäller räntenivån, som har varit uppe till diskussion också tidigare. Det är uppenbart att det finns ett par olika förklaringar till att räntenivån har stigit under hösten. Det beror till att börja med på den överhettning i ekonomin som vi har och som i sin tur är betingad av bristen på arbetskraft som gör att det alltså är svårt att få tag i arbetskraft både till företagen och till den offentliga sektorn. Något som ytterligare skulle kunna driva upp räntenivåerna nästa år är genomförande av omfattande ofinansierade skattereformer. Därigenom skulle vi alltså spä på efterfrågan ytterligare i ett läge då vi redan har fullt kapacitetsutnyttjande. Det skulle framtvinga ytterligare räntehöjningar. Därför är det oerhört angeläget att finansiera skattereformen. Den andra synpunkten gäller frågan om låginkomsttagarna, som Claes Roxbergh berörde och som flera berört före honom. Det är självklart att man, när man genomför en skattereform, skall genomföra den så att hänsyn tas till personer med låga inkomster. Det har också varit ambitionen med den skattereform som nu har tagits fram. Men det helt avgörande för låginkomsttagarna på 90-talet är ändå inte de kortsiktiga effekterna av skattesänkningar och finansieringen av denna skattereform. Det helt avgörande är vilka effekter reformen får på den ekonomiska tillväxten. Miljöpartiet och Claes Roxbergh brukar vara de som är mest kritiska mot ekonomisk tillväxt. Om de skulle få framgång för den politiken så är det det verkliga hotet mot låginkomsttagarna i Sverige, inte en skattereform som omfördelar så att det slår några hundralappar upp eller ner för olika kategorier. Det verkliga hotet skulle vara ett samhälle utan ekonomisk tillväxt. Det vore det värsta som låginkomsttagarna över huvud taget kunde drabbas av!
Herr talman! Claes Roxbergh försöker hävda att miljöpartiet är anhängare av en rättvis fördelning. Han sade vidare att de är förespråkare för en bättre miljö. När miljöpartiet skall hantera frågan om en bättre miljö på trafikområdet, då väljer de att slå till mot de svagaste människorna i vårt samhälle och främja koncentrationen. Uppenbarligen tror de att de kan åka gratis på kritiken mot bristande kollektivtrafik. Men det går inte. Det har många människor försökt, men de har inte lyckats. Dessutom vet säkert Claes Roxbergh, som följer med saker och ting, att det vid en nyligen hållen konferens inom Svenska Naturskyddsföreningen presenterades en forskarrapport av Jan Owen Jansson som konstaterade att bensinskattehöjningen inte är det mest effektiva instrumentet för att minska koldioxidutsläppen från biltrafiken. Därför skall det instrumentet användas med försiktighet och utan att slå ihjäl andra viktiga mål när det gäller att hantera också människor som bor i glesbygd och långt från sina arbetsplatser.

Herr talman! Jag vill säga till Carl Bildt att skillnaden mellan miljöpartiet och moderaterna är att vi tycker att det är nödvändigt att göra någonting. Vi tycker inte att det viktigaste är att ha ett lågt bensinpris. Vi tycker att det viktigaste är att göra någonting åt miljöfrågorna. Då menar vi att det inte går att kombinera detta med ett lågt bensinpris. Bensinpriset bör höjas, om inte annat så av den anledningen att vi i dag har ett av de lägsta bensinpriserna i Europa. Så till det allvarligaste problemet för moderaterna. Jag sade att de har fått igenom sin politik på inkomstskatteområdet, men det allvarligaste problemet är att de inte har någon finansiering. Bengt Westerberg har mycket klart pekat på hur det skulle gå för de svenska kommunerna om moderaterna skulle få igenom sin politik. Vad händer då med sjukvården, socialvården etc? Till Bengt Westerberg vill jag säga att skillnaden mellan Bengt Westerberg och mig är att han säger att vi måste ha tillväxt. Vi skall lösa miljöproblemen med tillväxt. Jag säger att vi måste börja med miljöproblemet. Vi kan inte okritiskt acceptera tillväxten, utan vi får se till att vi har en tillväxt inom de ekologiska ramarna — det måste vara förutsättningen. Till Olof Johansson vill jag säga att jag inte tror att vi kan lösa glesbygdens problem med billig bensin. Det kan absolut inte vara lösningen! Glesbygdsproblemen måste vi lösa på andra sätt. Vi måste skapa olika typer av stimulans för glesbygden. Men att stimulera genom att hålla bensinpriset lågt leder helt fel. Det är klart att glesbygdsborna måste använda sina bilar. De måste ha kompensation för sina ökade, kostnader. Men centern är i den frågan inne på helt fel väg.
Herr talman! Vad gäller finansieringen av den moderata skattepolitiken vore det väl bra om Claes Roxbergh bestämde sig för en argumentationslinje. Antingen har vi ingen finansiering eller så har vi en finansiering som går ut över sjukvården och kommunerna! Det kan inte vara bäggedera. Sanningen är att vi har en finansiering som vi redovisade så tidigt som i januari i år. Vi kan t.o.m. säga att vi faktiskt är det enda parti i denna kammare som konsekvent under hela 1989 fört samma politik vad gäller skatterna för 1990, både vad gäller skalan och vad gäller finansieringen. Andra vacklar fram och tillbaka — vi har stått fast! Så till frågan om bensinpriset. Det sägs att det är bra att höja bensinspriset. Ja, det är ju miljöpartiets uppfattning. En höjning nu med 1:50 kr. som har drivits fram av andra partier bugar miljöpartiet för och tycker är angelägen. Men skall det stanna vid detta? Det sägs nu att bensinpriset är på väg upp till 8 kr. litern. Är det bra enligt miljöpartiets mening? Eller är också 8 kr. litern för litet? Skall priset upp mot 9, 10, 12, 14 eller 16 kr.? Finns det alls någon övre gräns? Jag håller med Claes Roxbergh om att ett lågt bensinpris inte löser alla glesbygdens problem. Men att på detta sätt trissa upp bensinpriserna försvårar bara glesbygdens problem. Det är faktiskt ett direkt dråpslag mot många människor som vill bo utanför städerna.
Herr talman! Nej, Claes Roxbergh, det är självklart att vi inte skall ha någon okritisk syn på tillväxten. Det har vi heller aldrig haft. Jag kom i går morse hem från en resa i Polen, som är ett land som just har lidit av avsaknad av tillväxt. Människorna där lider av andra saker också. De lider av stora miljöproblem, och de lider av att låginkomsttagarna där praktiskt taget inte har råd med någonting. Det är resultatet av låg ekonomisk tillväxt! Ett sådant samhälle vill vi inte bygga. Vi vill ha ett samhälle med god ekonomisk tillväxt som ger oss resurser att just bedriva en framgångsrik fördelningspolitik till förmån för låginkomsttagare och andra personer som är i behov av våra gemensamma insatser.
Herr talman! Jag kan möjligen försöka hitta en försvarslinje åt Claes Roxbergh när det gäller glesbygden. Han skiljer nämligen inte mellan kort och lång sikt. Därför hamnar han i de positioner han gör. Det går inte att förändra människors situation på kort sikt. Det syns minsann också i miljöpartiets reservation när det gäller avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Miljöpartiet vill bara ge halva den ersättningsnivå som vi har lagt oss på och som skulle innebära någon sorts kostnadstäckning. Alltså: miljöpartiets politik på kort sikt innebär att de människor drabbas som inte har några valmöjligheter. Detta är ostridigt. Det går inte att resonera bort. Däremot antar jag att han vill förändra samhället framöver. På lång sikt finns sådana möjligheter. Det är bara att anlsluta sig till centerns politik för alternativa drivmedel och att satsa på kollektivtransporter som är värda namnet. Men att åka gratisskjuts på kritiken mot kollektivtransporter har ingen klarat hittills — inte tror jag att Claes Roxbergh klarar det heller!

Herr talman! Först till Carl Bildt. Det är ju så, Carl Bildt, att om ni fick majoritet här i kammaren för er ekonomiska politik, så visst skulle den vara ett dråpslag mot landets kommuner! Det står över allt tvivel. När det gäller bensinpriset är vår strävan att bilismen skall bära sina kostnader, dvs. att de miljöavgifter på koldioxider, kväveoxider och annat som är hänförligt till bilismen skall bilismen också betala. Varför skall det vara på det sättet? Jo, därför att vi måste ha ett rejält ekonomiskt incitament för att få fram ny teknik i sammanhanget. Carl Bildt! Det är ju inte meningen att vi om tio år nödvändigtvis skall köra omkring i dagens bensindrivna bilar. Vi kanske har en annan teknologi då. Ett högre bensinpris gör det möjlighet att få fram en ny teknik. Det är en viktig drivkraft. Bensinpriset måste alltså vara 8-9 kr. i framtiden. Det är helt klart. Ett problem för folkpartiet är ju att tillväxten har högsta prioritet, Bengt Westerberg. Tillväxten har en överordnad prioritet. Jag menar att det är det som är felet. Den överordnade prioriteten borde den ekologiska politiken ha, miljöpolitiken. Tillväxten borde komma längre ned på listan. Det är ju det som är problemet, och det är detta som har skapat våra problem. Till Olof Johansson vill jag säga att det måste vara med andra metoder som vi skall lösa glesbygdens problem. Har vi en felaktig struktur, och har vi för mycket bilism i landet, alltså mer än vad naturen tål, så kan lösningen på glesbygdsproblemet självfallet inte vara att vi fortsätter att generera mer bilism med samma teknik på samma sätt. Vi måste självfallet skapa en annan prisstruktur, så att vi därigenom skapar möjligheter och incitament för en annan teknik och för andra metoder, t.ex. elbilar. Det behöver inte nödvändigtvis vara kollektivtrafik. Det är självklart att den här typen av omställningar inte passerar smärtfritt. Jag kan inte stå och säga att alla människor skall tjäna på detta — självfallet inte! Men det är en nödvändig omställning.